16 november 1988 Fru talman! Regeringen tillsatte hösten 1986 en ensamutredare som på kort tid lade fram ett förslag till förändring av jordförvärvslagen. Även om utredaren gjorde ett förtjänstfullt arbete, kritiserade vi från folkpartiet detta förfarande och framhöll att det borde ha getts tid för en allsidig utvärdering av i vilken omfattning 1979 års jordförvärvslag uppfyllt de mål som ställts upp. Vi kunde påvisa att två av målen, nämligen att ”stärka sambandet mellan ägande och brukande” och att lagen skulle ”stå i överensstämmelse med de regionalpolitiska strävandena”, inte hade uppnåtts. Under den tid lagen varit i kraft har antalet arrenden ökat och landsbygden avfolkats. Vi var benägna att tro att en utvärdering skulle ha påvisat att de uppsatta målen bättre skulle ha uppnåtts utan jordförvärvslag, genom att vi då fått ett större utbud av fastigheter. Nu behålls många fastigheter vid generationsväxlingar i dödsbon eller som delägda därför att delägarna vid försäljning riskerar att få avslag på förvärvsansökan å annan jordbruksfastighet. De förändringar i jordförvärvslagen som trädde i kraft den 1 juli 1987 syftar till att öka de regionalpolitiska strävandena på bekostnad av strukturrationalisering, att minska antalet avslag på förvärvsansökningar och att förenkla handläggningsförfarandet. Vi tycker detta är steg i rätt riktning, men vi hade velat gå längre för att minska regleringarna inom jordbruket. Från folkpartiets sida har vi sedan flera år tillbaka begärt tillsättande av en ny parlamentarisk jordbruksutredning därför att jordbrukspolitiken behöver läggas om. Vi anser att en sådan utredning även bör ta sig an frågan om nuvarande jordförvärvslag uppfyller de mål som ligger till grund för lagstiftningen eller om, som jag tidigare var inne på, dessa möjligen nås bättre om endast juridiska personers förvärv prövas. Nu dröjer tydligen en ny jordbruksutredning, men vi får väl se om den kommitté som jordbruksministern nu tillsätter även kan behandla jordförvärvslagen. Jag yrkar i alla fall bifall till reservation nr 1. Jordbruksutskottets betänkande tar också upp en motion av Arne Andersson i Ljung och Hans Nyhage som behandlar fallet Lars Lorenius. Riksdagen har inte någon formell grund för att ge regeringen till känna att den bör kompensera Lorenius för liden skada. Men vi har, som Sven Eric Lorentzon påpekade, tillsammans med moderaterna i ett särskilt yttrande framhållit att vi tycker att så bör ske. Lorenius förvärvade en jordbruksfastighet 1979, innan den nya lagen med prisprövning trädde i kraft. När han sedan på grund av ränteutveckling m.fl. omständigheter tvingades sälja till ett pris som med 350 000 kr. understeg vad han gett, godkändes inte detta pris enligt den nya lagstiftningen, utan Lorenius tvingades sedan bankerna sagt upp alla lån att sänka priset ytterligare 850 000 kr. Därmed var han ruinerad. Eftersom det var ett aktiebolag som förvärvade, prövades förvärvsansökan av regeringen utan möjlighet att överklaga. Som Sven Eric Lorentzon påpekade var den värdering som utgjorde underlag för regeringens beslut mycket bristfällig. Detta gällde först och främst skogsvärderingen, men också det förhållandet att vissa fritidsbyggnader som fanns på fastigheten över huvud taget inte var med, vilket bl.a. har vitsordats i brev till jordbruksutskottet av en förutvaran 106 de ledamot av lantbruksstyrelsen. Ärendet har nu av Lorenius överlämnats till Europadomstolen för prövning enligt konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Jag tycker att detta är genant för Sverige. Dessutom skadar det vårt anseende som rättsnation. Nuvarande regering brukar ägna sig åt en felaktig historieskrivning och framhålla att de borgerliga regeringarna fattade en mängd beslut som innebar ekonomiska misstag det som har tagit lång tid att rätta till. Men i fallet Lorenius, där det enligt min uppfattning är uppenbart att den borgerliga regeringen begick ett misstag, har regeringen ännu ej känt sig manad att gå in och ställa till rätta. Kan vi få en ändring i detta avseende nu så att Europadomstolen får ett Sverigeärende mindre?

Fru talman! Centerpartiet har i en motion aktualiserat några frågor som har med jordförvärvsprövningen att göra. Det gäller framför allt prisutvecklingen i fråga om jordbruksoch skogsbruksfastigheter, kapitalplacering och bosättningsskyldigheten. Prisutvecklingen har ju blivit ganska markant på sina håll. Priserna har gått upp rätt så mycket. Utskottet skriver att problemet skall ses över så småningom. Man anser inte att utvecklingen har gått så förfärligt snabbt. Utskottet grundar sig på att de genomsnittliga prisstegringarna inte är så höga. Uppenbarligen verkar det inte så, eftersom priserna på vissa gårdar har stigit ganska mycket, samtidigt som priserna på andra gårdar inte har stigit särskilt mycket. Genomsnittet blir därför inte så dramatiskt. Ändå finns det ett antal gårdar där prisstegringen är för hög. Genomsnittliga bedömningar är ju alltid ett bekymmer. Det kan främst illustreras med att om man har en balja med 70-gradigt vatten och en balja med iskallt vatten, kan det genomsnittligt te sig ganska rimligt. Men om man stoppar ner en fot i varje balja, blir man varse att det inte alltid är så bra att använda sig av genomsnittsbedömning. Inte heller i det här fallet visar en sådan bedömning hela sanningen. Sven Eric Lorentzon talade om landbygdsutveckling och värdet av en levande landsbygd. Det förutsätter faktiskt att de som vill satsa på jordbruk och vill stanna kvar i bygden har möjlighet att vara med att konkurrera om att köpa dessa fastigheter, vilket de inte har om priserna går upp för mycket. Jag kan bara hänvisa till vad utskottet sade förra året när den nya jordförvärvslagen antogs. I samband därmed tog vi i motion Jo156 också upp de här frågorna. Utskottet anförde: ”Utskottet instämmer i synpunkterna i motion Jo156 så till vida att marknadsvärdet för de minsta jordbruksfastigheterna kan vara mer beroende av t.ex. villapriserna på orten och mindre av jordbrukseller skogsdelens avkastningsvärde. När det gäller större enheter såsom familjejordbruken måste enligt utskottets mening fastighetens avkastningsvärde i betydligt högre grad påverka bedömningen av marknadsvärdet.” Vi anser att utskottets skrivning var bra. Den upprepas nu i detta betänkande, och därför har vi inte reserverat oss. Med ledning av detta bör lantbruksnämnderna ute i landet kunna hantera problemet på ett bra sätt. Detsamma gäller även för kapitalplacering, eftersom det för den som har pengar att placera naturligtvis är intressant att göra det i jordbruksfastigheter. Precis som när det gäller priset undanhålls då möjligheten för aktiva Prot. 1988/89:25 «brukare att köpa mark och fastigheter. Men också här tror vi att utskottets 16 november 1988 skrivning är tillräcklig för att man i våra nämnder skall kunna ge ärendena en bra behandling. Däremot är den bosättningsskyldighet som lagen föreskriver väldigt svår att kontrollera. Många försäkrar att de har för avsikt att bosätta sig på fastigheten, men när det kommer till kritan gör de inte det. I centerpartiet anser vi att det är rimligt att man då också har möjlighet att vitesbelägga överträdelser eller på annat sätt se till att köparen uppfyller bosättningsskyldigheten. I annat fall skall fastigheten gå till försäljning. Det finns inte tillräckliga möjligheter för lantbruksnämnderna i dag att utöva sådana påtryckningar. Vi har en reservation där vi beskriver att så vill vi ha det. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 som rör villkor om brukning och bosättning. Jag hoppas att regeringen så småningom kommer att utarbeta ett bra förslag.

Fru talman! Jordbruket och skogsbruket är grundläggande förutsättningar för att hela landet skall blomstra och utvecklas. Det är ur regionalpolitisk synpunkt av största vikt att vi värnar om familjejordbruken och deras möjligheter att existera. För detta krävs en rad insatser. Vi lever i en tid när en allt tydligare hotbild mot det svenska jordbruket börjar tona fram. I aktuella rapporter, i EG-diskussionen och i diskussionerna kring de höga kostnaderna för det svenska jordbruket finns denna hotbild. Det är därför i dag särskilt viktigt att på alla sätt hävda det svenska jordbrukets rätt och möjligheter till rimliga existensvillkor. Ett problem är då prisutvecklingen på skogsoch jordbruksfastigheter. Det är viktigt att hålla denna utveckling tillbaka. Det är därmed också viktigt att med större kraft än hittills hävda kravet på samband mellan boende och brukande. Jordförvärvslagen är visserligen ny, men det finns ändå skäl att redan nu göra kompletteringar i den riktningen. I reservation 3, som jag yrkar bifall till, finns beskrivet hur en sådan komplettering kan göras genom att bestämmelser om vitesföreläggande införs i jordförvärvslagen. Jag anser att regeringen bör få i uppdrag att utarbeta sådana tilläggsbestämmelser till jordförvärvslagen. Fru talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Vi som är politiker har ansvar för att det förs en bra ekonomisk politik. Grunden för all ekonomisk politik har att göra med hur vi förvaltar våra gemensamma naturresurser. Marken är en mycket viktig och begränsad naturresurs. I miljöpartiet anser vi att vi har ett ansvar för att vi i det här landet skall kunna klara vår matoch energiförsörjning. Vi anser att det finns goda möjligheter att lyckas med det. Vår befolkning är inte så stor, och vi har ganska mycket mark. Men om vi skall klara detta på ett vettigt sätt från miljöoch resurssynpunkt, behöver vi använda oss av marken i hela landet. För att kunna förvalta marken behövs det människor som är intresserade av och kunniga i lantbruk. Det är viktigare med människor som är intresserade av att jobba med jordbruk och att utveckla det än att vi får kapitalstarka människor som kan köpa fritidsfastigheter till höga priser. Prisutvecklingen det allra senaste året har inneburit att priserna på många jordbruksfastigheter nära de stora städerna har stigit. Det hjälper inte att titta på genomsnittsutvecklingen för jordbruksfastigheter när det i de överhettade områdena i landet är svårt för vanligt folk som är intresserade av jordbruk att konkurrera. Lorentzon sade att man genom en prisprövning går in och reglerar för mycket i ägandet och att det är en inskränkning i människors liv och förmåga att bestämma över sig själva. Jag tycker inte det. Det är en lika stor frihetsfråga att de som verkligen är intresserade av ett visst yrke har möjlighet att utöva det. Miljöpartiet de gröna vill flytta makten närmare människorna, och därför är det bra med en booch brukarprincip. Vi tycker också att en stor del av den mark som nu ägs av domänverket och kyrkan och på sikt även den mark som ägs av storbolagen skulle kunna användas som tillskottsmark till många enskilda lantbrukare eller människor som tillsammans vill driva ett jordeller skogsbruk. Frågan om de begränsade markresurserna har alltså inte bara att göra med att markresurserna skall förvaltas väl, utan också med möjligheterna för människor att få leva ett meningsfullt liv och kunna bestämma sitt eget yrkesval. Lorentzon sade att det är dumt att göra en översyn av den nya jordförvärvslagen just nu och att någon typ av liberalisering av prisprövningen hellre bör göras. Men han sade själv i samma anförande att det är mycket svårt att bedöma fastighetsmarknaden i framtiden. Varför skall vi då göra några ändringar i prisprövningen just nu? Låt oss se vad som händer först! Rosén tar i sitt anförande upp vissa synpunkter på att jordförvärvslagen inte har hjälpt, utan folk flyttar fortfarande från landsbygden och arrendena ökar. Jag tycker inte att den kopplingen var tillräckligt tydlig. Man får vara litet försiktig när man drar sina slutsatser, om man inte hittar de riktiga kopplingarna. Roséns resonemang var av ungefär den här typen: Anta att vi tittar på hur hög andel högutbildade människor det finns i Stockholm och sedan hur många självmord som begås där. Då ser vi att det är mest högutbildade människor i Stockholm och mest självmord. Av det kan vi inte dra slutsatsen att det finns en klar koppling. Det kan alltså vara helt andra saker än jordförvärvslagen som har lett till avflyttning och ökande arrenden. Det kanske är bristande framtidstro inom jordbruksnäringen, t.ex. att man inte tror på långsiktiga investeringar. Till sist vill jag yrka bifall till reservation nr 3, där vi stöder booch brukarprincipen ytterligare.

Fru talman! Förvisso är brukandet av jorden att förvalta en naturresurs som vi alla har ansvar för. Så långt är Åsa Domeij och jag ense. Det behövs människor på landsbygden, booch brukandeplikt, prisprövning m.m. Vad jag ville poängtera inledningsvis i mitt anförande var den oro för utveckling en som jag känner, och som även Åsa Domeij bör känna, för svenskt jordbruk. Frågan är om det i dag finns köpare till fastigheter i de bygder som har sämre förutsättningar än andra. Problemet är att det finns mycket få sådana köpare.

Samhället har stulit pengar från småbrukare, från människor som har slitit och offrat sin hälsa på detta arbete. Det finns ett säljarintresse, och det behöver inte vara ett kapitalistintresse. Det är de idoga brukare som har ägnat sig åt jord och skog. De har hanterats illa i detta sammanhang. Det finns statistik över prisutvecklingen. När vi diskuterade detta i jordbruksutskottet var alla överens om, och det skrevs i betänkandet, att vi räknade med att det skulle ske en ganska snabb prisutveckling. Det stämde exakt, men efter ett halvår har kurvan planat ut, och prisutvecklingen är inte sådan i dag. Jag ber er besinna er litet grand. Detta jordbruk är en del av svenskt näringsliv och måste följa det. Vi moderater tror inte att staten på något sätt kan tjäna svenskt lantbruk genom att hårt styra och reglera bosättning, brukande, priser och sådant. Det är inte i det samhället, inte i det klimatet svenskt jordbruk skall utvecklas, varken den typ av jordbruk som Åsa Domeij vill ha eller det jordbruk som jag mer förordar.

Herr talman! Åsa Domeij ansåg att folkpartiet hade dragit en felaktig slutsats av det förhållandet att det kunde konstateras att den gamla jordförvärvslagen uppfyllde målen dåligt. Antalet arrenden har ökat under den tid som lagen har varit i kraft, och avfolkningen av landsbygden har fortsatt. Men det var just det jag ville framhålla, dvs. att folkpartiet hade önskat en allsidig utvärdering innan beslut om förändringar i lagen fattades. Vi var benägna, som jag också framhöll, att tro att en bättre måluppfyllelse hade nåtts om jordförvärvsansökningar för fysiska personer inte behövts. Nu gjordes aldrig utvärderingen, så det finns inte underlag för att avgöra detta. I mitten av 1800-talet avskaffades bykollektivet, och lantbrukarna frigjordes som företagare. Det var bra. Samtidigt avskaffades skråväsendet, så att även landsbygdens befolkning kunde få tillgång till näringar och olika yrken i städerna. Det var också mycket bra. Nu har jag en känsla av att en del partier, även Åsa Domeijs parti, vill ha tillbaka ett skråväsende inom lantbruksnäringen. Tre fjärdedelar av av alla överlåtelser prövas aldrig när det gäller förvärvstillstånd, därför att det är generationsväxlingar där gårdar går från föräldrar till barn. När det gäller den sista fjärdedelen föreslås hårda regleringar för på vilka villkor andra människor skall kunna förvärva ett Prot. 1988/89:25 jordbruk. Jag tycker att det är farligt — vi har i folkpartiet en rädsla för 16 november 1988 regleringar. Vi har den uppfattningen att regleringar föder ständigt nya Juan sog regleringar. Det kan man se på jordbruksområdet, och det är ett av jordbrukets problem i dag. Jordbruksministern har också tillsatt en ny kommitté för att försöka komma ifrån en del av regleringsfloran på jordbrukets område. Därför tror jag inte på ytterligare restriktioner när det gäller jordförvärvsprövningen.

Herr talman! Att vi skulle vilja behålla skråväsendet inom jordbruket är en helt felaktig slutsats. Visserligen är det ett problem att det är lättare för dem som kommer från jordbrukarhem att bli jordbrukare, det är helt riktigt. Men vi vill faktiskt med miljöpartiets politik överföra mer mark i enskild och kooperativ ägo. Vi vill att domänverkets, kyrkans och de stora bolagens mark skall kunna övergå till enskilda och kooperativa jordoch skogsbrukare. På det viset kommer helt enkelt fler människor att få chansen. Jag förstår inte Sven Eric Lorentzons inlägg riktigt. Det stämmer att det kan vara problem att få köpare i många områden som inte hör till de överhettade områdena. Det är helt riktigt. Men det är inte heller där vi har problemet med prisstegringen, utan det är i de överhettade områdena, där andra intressen än jordbrukets kommer in. Det är i dessa områden man måste se över vilka människor som får tillgång till gårdarna. Är det de som är intresserade av att förvalta jorden och driva ett aktivt jordeller skogsbruk eller är det de som är intresserade av kapitalplaceringar och fritidsboende?

Herr talman! När det gäller att överföra mark från bolag och stat till enskilda personer har vi ingen annan uppfattning än den som Åsa Domeij har gett uttryck för. Vi har tydligen precis samma uppfattning, att det vore en fördel för landsbygden om vi kunde komplettera en del jordbruk, som har brist på sysselsättning, med ökat ägande av mark som tillhör bolag och stat. Men när jag hör några ledamöter, även Åsa Domeij, tala om att vi bör stärka sambandet mellan ägandet och boendet på landsbygden, tycker jag att vi oundvikligen kommer till den inställningen att vi måste börja pröva även släktförvärven. Om Åsa Domeij ser sig om i bygderna runt omkring, kommer hon att upptäcka att de flesta gårdar, vars brukare inte bor på gården, är jordbruk som ärvts av lantbrukarbarn. Men lantbrukarbarnen tjänstgör nu som lärare eller arbetar inom andra yrken i städerna. Jag propagerar inte för att vi skall ta bort släktförvärven. Jag vill bara peka på att det är en konsekvens av inställningen att vi skall presentera ett vitesföreläggande för dem som måhända förvärvar ett jordbruk men av en eller annan anledning under viss tid inte bor på gården.
Herr talman! Jag konstaterar att Åsa Domeij direkt tar tillbaka ungefär hälften av det hon sade om prisstegringen i överhettade områden. Det var dem hon var orolig för, och det är vi också. Men jag tror, som jag också sade i 111 mitt anförande, att man skall försöka anlägga mer av helhetssyn på frågorna när man bedömer sådana här enskilda lagförslag. Varför förekommer prisstegringar i de här överhettade områdena? Ja, det är inte bara fastighetsmarknaden inom dessa områden som är överhettad. Om problemen vid fastighetsköp har skattepolitiska orsaker tycker jag att man skall ändra skattelagstiftningen. Man skall gå till botten med det hela. Vi har i så fall en felaktig skattepolitik i vårt land. Om man ser på områdena runt de överhettade storstäderna finns där en, som jag bedömer det, mycket osund fastighetsoch boendemarknad över huvud taget. När man för 2:or och 3:or här i Stockholm betalar miljontals kronor, har jag full förståelse för att den person som har tillgång till kapital — han är inte en sämre person för att han har tillgång till kapital — vill satsa detta kapital i en annan miljö. Han tillför lantbruket pengar. Jag är övertygad om att han rustar upp sina fastigheter och att han vill bo där. Men jag kan inte begripa varför lantbruket skall drabbas av den osunda hanteringen i de överhettade områdena. Lantbruket har inte på något sätt bidragit till denna överhettning.
Herr talman! Jag vill först tacka folkpartiet för stödet till att överföra mark till enskild och kooperativ ägo. Det tycker jag lät fint. Sedan drar Bengt Rosén en riktig slutsats i fråga om släktförvärven. Vi anser att den som ärver en gård skall få en betänketid på 15 år, om personen i fråga är myndig. Under den tiden får man tänka över om man vill bli jordbrukare eller vill satsa på något annat i livet. Kommer man fram till beslutet att man inte vill bli jordbrukare, får alltså någon annan ta över gården efter försäljning. Moderaterna säger att många av dessa problem beror på skattereglerna. Jag antar att det framför allt gäller investeringarna i skogsfastigheter. I de fallen är det helt riktigt. Skattereglerna har bidragit till prisökningen kring Stockholm. Naturligtvis skall de som har kapital också kunna satsa på ett jordbruk. Men jag menar att det måste krävas att den personen är intresserad av jordbruket, vill bosätta sig där och driva gården samt att vederbörande har någon typ av kunskap, innan han sätter i gång. Det är klart att den som har kapital inte skall vara diskvalificerad. Men jag tycker att Sven Eric Lorentzon varje gång han nämner jordbrukets intressen ser till de äldre böndernas intressen, de som är på väg att sälja, och inte till de yngre människornas intressen, de som kanske vill sätta i gång och driva detta företag.

Herr talman! Den 1 juli 1987 trädde en rad ändringar i jordförvärvslagen i kraft, efter beslut av vårriksdagen samma år. En bred riksdagsmajoritet stod bakom beslutet om de ändringar som föreslogs: att prövningen av jordför värvsärenden skulle finnas kvar vid förvärv av jordoch skogsbruksfastigheter. Men den skulle också underlätta för icke tidigare jordbrukare att få förvärva åtminstone mindre jordbruksfastigheter. I januari 1988, alltså i år, ett halvt år efter det att ändringarna i jordförvärvslagen kom till, lades inte mindre än 11 riksdagsmotioner fram om förslag till ändringar i jordförvärvslagen. Jag måste säga att det inte fanns mycken erfarenhet av lagens praktiska verkningar som underlag för dessa motioner. Samma sak gäller förslaget att det inte skulle förekomma någon förvärvsprövning av enskilda personers förvärv, som riksdagen med stor kraft avvisade våren 1987. Detta har också varit utskottets motiv när vi har avstyrkt motionerna. En lag måste få möjlighet att verka något längre tid. Även om den nu har varit i kraft drygt ett år, har vi inte underlag för att kunna se om det ligger något bakom de farhågor som har påpekats i motionerna. Det finns utrymme i tillämpningsföreskrifterna för att följa prisutvecklingen. Jordbruksministern har också vid flera tillfällen sagt att frågan är uppmärksammad. Man skall inte se detta som någon generell prisstegring som är onormal jämförd med andra prisstegringar, utan man kan gå in på vissa områden och titta. Har vi större avvikelser i prisutvecklingen på detta område än på andra? Då kan man gå in och justera priserna och försöka dämpa prisutvecklingen. Men trots att utskottet beslutat avstyrka motionerna har det lämnats tre reservationer, och jag skall anföra några synpunkter på dem. Folkpartiet återkommer numera ständigt och jämt med förslag till nya jordbruksutredningar, och i den första reservationen av Lars Ernestam och Bengt Rosén begär man också en ny utredning. Men denna fråga utreddes, Bengt Rosén, innan beslut fattades i riksdagen. Denna utredning kom fram till de ändringar som borde göras. Är det något som är utrett så är det svenskt jordbruk. Man har hela tiden blickat tillbaka på förhållandena och utrett orsakerna till de problem som uppstått, och man har arbetat med att få fram lösningar för framtiden. Reservation 2 behandlar inskränkning av jordförvärvslagens tillämpningsområde. Både Sven Eric Lorentzon och Bengt Rosén har vid flera tillfällen stått här i kammaren och yrkat på att samhället måste gå in och stödja utvecklingen i glesoch landsbygden. Ett led i detta arbete är att man prövar syftet med jordförvärv. Kan förvärvet åstadkomma mer aktivitet på landsbygden? Kan det bidra till att öka sysselsättningen? Det är ett instrument, men flera måste självfallet till. Om man släpper köparkategorin fri, kanske det sker köp som inte alltid medverkar till att man får i gång eller ökar sysselsättningen eller ökar boendet i glesbygdsområdena. Det kan tvärtom medföra ett ökat fritidsboende, ett passivt ägande, därför att det medför vissa andra fördelar för köparen. Jag yrkar avslag på reservation 2. Reservation 3 från centerpartiet, vpk och miljöpartiet gäller villkor om brukning och bosättning. Jag vill hälsa Annika Åhnberg och Åsa Domeij välkomna till utskottet och kammaren och hoppas att vi kan föra intressanta och stimulerande debatter i dessa frågor. Ni hävdar i er reservation att lantbruksnämnderna inte har utnyttjat instrumentet att återköpa fastigheter när villkoret om brukning och bosättning inte har efterlevts. Lennart Brunanders åsikt förvånar mig storligen, herr talman. Han sitter ju med i lantbruksstyrelsen och har varit med om att besluta om föreskrifter på detta område. Dessa föreskrifter innebär att man bör ha en löptid av två år för att ge eventuell förvärvare möjlighet att uppfylla de krav som fastställts i samband med förvärvet. Man kan exempelvis ha en egen fastighet som man först vill avyttra. Men redan ett halvt år efter det att lagen trädde i kraft vill ni ha skärpta bestämmelser. Det har inte ens gått två år, och man har inte hunnit se om det finns någon som inte har uppfyllt de villkor som ställdes i samband med förvärvet. Jag förstår Annika Åhnberg och Åsa Domeij, som inte har varit med om att utarbeta tillämpningsföreskrifterna, men jag är förvånad att Lennart Brunander ställer sig bakom en sådan här reservation. Herr talman! Jag yrkar avslag även på den reservationen och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Är det något som är utrett, så är det svenskt jordbruk, sade Håkan Strömberg. Generaldirektör Ingvar Widén hade två månader på sig att föreslå förändringar i jordförvärvslagen och gjorde enligt min uppfattning ett bra jobb, men inte kan man kalla det en utredning eller utvärdering av den jordförvärvslag som hade tillämpats dittills. Vi påpekade detta vid det tillfället, och eftersom vi inte fick den utvärdering som vi hade önskat tycker vi att kommande jordbruksutredning skall titta även på jordförvärvslagen när utredningen skall komma med förslag till förändringar i svensk jordbrukspolitik i allmänhet. Även jordbruksministern tycker nu, Håkan Strömberg, att det är på tiden att ytterligare utreda jordbruket och förändra det. Han kommer att tillsätta en ny jordbrukskommitté. Jag tog i mitt tidigare anförande upp att det kan vara lämpligt att även jordförvärvslagen ingår i den utredning som kommittén kommer att göra och i det nya förslag till jordbrukspolitik som kommittén skall lägga fram. Jag vill än en gång understryka att vi från folkpartiet har ambitionen att minska regleringarna i svenskt jordbruk, eftersom vi tycker att de är ett av de stora hindren i dag. Regleringarna binder och lägger tvångströja på den enskilde jordbrukaren, och man kan ifrågasätta om han i dag är en fri företagare. Vi har alltså inte bett om några nya regleringar i jordförvärvslagen utan har ställt frågan om vi kan ytterligare liberalisera den och om vi kan ta bort förvärvsprövningen för fysiska personer. Jag håller med Håkan Strömberg om att vi behöver ställa oss bakom ett jordbruk över hela landet, så att även glesbygd och mellanbygd kan få behålla det jordbruk man har i dag. Det är i regel den enda möjligheten för att få en bas för kombinationsverksamhet. Vi vill inte medverka till några bestämmelser som skulle medföra att förutsättningarna för jordbruket inom stödområdet eller i andra delar av landet där vi har glesbygd försämras.

Herr talman! Håkan Strömberg tycker att det är konstigt att vi från centerpartiet har reserverat oss till förmån för ett krav som skulle göra det lättare att se till att de som lovat och skrivit på att de skall bosätta sig på den fastighet de förvärvat verkligen fullföljer detta. Det är väl inte så konstigt egentligen, eftersom detta är något vi har ansett vara viktigt mycket länge. Prot. 1988/89:25 Detta är inte något nytt, Håkan Strömberg, som kom till för ett halvår sedan 16 november 1988 när vi fick en ny lag utan bestämmelsen om att bosättning och brukning är ett krav fanns också i den gamla lagen. Detta är ett bekymmer som man har och har haft ute på lantbruksnämnderna. Människor säger bara för att få köpa en fastighet att de kommer att bosätta sig på och bruka fastigheten, men sedan gör de det ändå inte. Därför måste det finnas en möjlighet att se till att bestämmelserna efterlevs. De som köper en fastighet skall veta att det ställs krav på dem och att de inte kan lova något bara för att affären skall gå igenom. Skall vi ha en levande landsbygd krävs det att människor bor där, att de engagerar sig och sköter sina fastigheter. Då men först då får vi en levande landsbygd.
Herr talman! Håkan Strömberg säger att det inte finns bärande motiv för de ändringsförslag som vi framför. Jag vill bara hastigt säga att moderata samlingspartiets motiv för att enskilda människor, fysiska personer, skulle undantas från förvärvsprövningen är bärande och går före allt annat, så jag tar inte åt mig av den kritiken. När det gäller fastighetspriserna fick vi en redogörelse från lantbruksstyrelsen om hur priserna hade utvecklats. I vissa områden var prisutvecklingen ganska stark fram till nyår, och sedan har kurvan planat ut. Jag skulle inte heller hålla för otroligt att fastighetspriserna med den debatt som nu förs om jordbrukspolitiken kommer att sjunka. Att priset på skogsfastigheter skulle stiga var rätt naturligt. Det var vi överens om, och lantbruksstyrelsen ser ingenting märkvärdigt i detta förhållande. Det beror på olika saker som jag inte har tid att gå in på nu. När vi talar om det passiva ägandet och om passiva ägare tror jag att vi skall vara litet mer varsamma med orden och litet mer realistiska. Många av dem som köpt jordbruksoch skogsfastigheter och icke bor på fastigheten är betydligt mer aktiva än vad t.ex. många gamla är som bor på sina fastigheter. Det är främst pensionärer och äldre brukare som i dag är de passiva skogsägarna och passiva brukarna. Många av dem som i dag förvärvar fastigheter lägger ned ett jättearbete på dem; de håller dem i skick och håller brukandet uppe. När jag säger brukandet tänker jag på de lagstadganden som finns om användningen av åkermarken. Jag känner varmt för att folk skall bo på fastigheterna, men det är som jag ser det en orealistisk tanke att man skall kunna få alla jordbruksfastigheter bebodda. Det fungerar inte så. Vi har haft boendeplikt enligt både den gamla och den nya jordförvärvslagstiftningen. Hittills har man mig veterligt icke i ett enda fall tillämpat den och fått någon ägare att lämna fastigheten. Man kan ha hur många önskemål och visioner som helst, men i den praktiska tillämpningen är det oerhört svårt att genomföra detta. Jag vill se den lantbruksnämnd som går in och kräver tillbaka en fastighet! Det skall bli intressant att se det första fallet och hur det utvecklas.
Herr talman! Jag blir förvånad när Håkan Strömberg säger att jordbruket är väl och tillräckligt utrett. Tänk så mycket man då måste ha arbetat, funderat och tänkt på jordbrukspolitiken i alla år utan att ändå ha lyckats få till stånd en jordbrukspolitik som fungerar i egentligen något avseende! Ännu mer förvånande är det uttalandet med tanke på att regeringen just nu inbjuder de andra partierna till samtal om den framtida jordbrukspolitiken. Det har jag tagit mycket seriöst; jag har trott att vi då skall kunna föra intressanta diskussioner om vad vi behöver reformera. Men det kanske inte är ett seriöst utspel från socialdemokratins sida — vi får väl se. Jag utgår i alla fall fortfarande ifrån det. Jag skulle också vilja säga några ord om lagen om booch brukandeplikten. När man ser över en lag kan man inte bara se på hur lagtexten är skriven — det är viktigt att man också ser på genomförandesidan. Det tycker jag att Håkan Strömberg verkar glömma bort. Samma sak gäller lagen om skötsel av jordbruksmark. Man får se hur väl genomtänkt genomförandesidan där är när regeringen nu inför nya krav på miljöhänsyn i jordbruket — det skall bli intressant att följa upp. När den frågan senare kommer upp till debatt hoppas jag att socialdemokraterna, om det behövs, skall ha lättare för att se över genomförandesidan.

Herr talman! Problemet med det svenska jordbruket är till stora delar internationellt betingat. Vi har här inte, som på andra områden, en handel som fungerar. Det är varor till subventionerade priser som går ut på världsmarknaden, och den skall vi slåss på. Vi har sagt att vi måste anpassa vårt jordbruk till den inhemska konsumtionen och de eventuella internationella förpliktelser som finns när det gäller livsmedelsförsörjningen. Till Bengt Rosén vill jag säga att det är vanligt att man i en sådan här kommitté först tittar närmare på hur jordbruket skall se ut, vad man skall syssla med i framtiden, vad det är man måste komplettera med för att kunna få ett bärkraftigt jordbruk. Sedan får man naturligtvis titta närmare på hur ägostrukturen ser ut. Man kan inte vända på det och säga: Så här skall ägostrukturen se ut — vad skall jordbruket nu syssla med? Det måste vara bättre att kommittén får arbeta med de frågorna först och sedan titta efter om lagstiftningen måste kompletteras med regler om förvärv — om vem som skall förvärva jordbruk och vem som skall syssla med jordbruk. Till Brunander vill jag säga att den tidigare jordförvärvslagen var ganska så snäv när det gällde icke-jordbrukares förvärv. Det hette där att ansökan om förvärv i sådana fall skulle avslås. Det var ett ganska hårt krav; det var många gånger praktiskt taget omöjligt för icke-jordbrukare att komma åt ens små fastigheter. Vi måste ändå börja räkna perioden fr.o.m. den senaste jordförvärvslagens ikraftträdande. Låt mig fråga Brunander: Är det inte två år som gäller? Hur lång tid har förflutit sedan riksdagen fattade sitt beslut om den nya jordförvärvslagen? Sedan är det helt klart att ett av syftena med att lätta på prisprövningen var att man skulle få till stånd en omsättning av jordbruksfastigheter. Det stod klart att det förekom alltför mycket äldre, passivt ägande. Det fanns tecken som tydde på att det skulle finnas en större benägenhet att avyttra jordbruksfastigheter om man kunde lätta något på prisprövningen. Så blev det också — vi har fått till stånd en bättre försäljning av jordbruksfastigheter, och det har självfallet varit till fromma för både landsbygdsutvecklingen och jordbruket. Lorentzon säger att det är släktförvärvarna som är de passiva. Det är riktigt, och det har många gånger påpekats, men man har inte velat gå så hårt fram att man skulle pröva förvärvet också när barn ärver fastigheten av föräldrarna. Det är att gå ganska långt, och det vill man inte göra, men kanske kan man hitta andra vägar att slå in på. Men det är en väsentlig skillnad, herr Lorentzon, mellan att icke ha någon som helst prövning och att pröva om syftet med förvärvet är att förvärvet skall bidra till inkomsten. I det senare fallet blir ägaren naturligtvis aktivare också när det gäller att sköta sitt förvärv — det är fullt naturligt — än om han är en kapitalstark person som köper en jordbruksfastighet därför att han kan utnyttja skatteavdragen och inte har för avsikt att göra någonting mer åt detta.

Herr talman! Låt mig bara till Håkan Strömberg säga att jag har full förståelse för att den nya jordbrukskommittén inte inleder med en översyn av jordförvärvslagen — det finns säkert betydligt angelägnare saker att ta itu med först. Jag uttryckte bara förhoppningen att kommittén i sitt arbete även skulle hinna med en översyn av jordförvärvslagen. Skall vi ändra jordbrukspolitiken måste vi enligt min mening ha en helhetssyn på den.
Herr talman! Håkan Strömberg återkommer till att lagen bara har varit i kraft i ett halvår och att vi därför inte skall diskutera bosättningskravet. Men som jag tidigare sade är det inte något nytt — det var ett bekymmer som vi hade också med den gamla lagen; i det här avseendet ändrades inte lagen. Med den nya lagen kommer fler människor att köpa jordbruksfastigheter just med motiveringen att de skall bosätta sig på landsbygden. Man får ofta en möjlighet att köpa just med hänvisning till det, och man lovar att göra det. Det är inget nytt bekymmer utan det har funnits så länge jordförvärvslagen har funnits: Man har sagt att man skall bosätta sig på fastigheten, och sedan gör man inte det. Lantbruksnämnden har små möjligheter att göra någonting åt det, och det är det vi vill ändra på. Det är viktigt att göra det — syftet är att vi skall ha en levande landsbygd och att de människor som utger sig för att vilja bosätta sig där också gör det.
Herr talman! Ett av de bärande motiven för att ändra jordförvärvslagen var, precis som Håkan Strömberg sade, att vi ville ha en aktivare fastighetsmarknad. Vi ville ha större omsättning på jordbruksfastigheter. Faktum är att marknaden för jordbruksfastigheter var ganska förpuppad av olika skäl, bl.a. det att ingen som hade en jordbruksfastighet ville släppa ifrån sig den därför att man var orolig för att inte få köpa en ny vid ett senare tillfälle. Så till 16 november 1988 vida har lagändringen uppfyllt våra önskemål. Det finns också en regel som säger att det vid försäljning av en fastighet brukar hända någonting på fastigheten, och då blir det en på något sätt aktiv fastighet. Passiva är icke släktförvärvarna. Vi har kontrollerat det. Det finns ingen skillnad mellan olika slag av förvärvare, men vi vet att vid ett förvärvstillfälle händer det i regel någonting på fastigheten. Det kan vara investeringar i byggnader, det kan vara investeringar i driftsförhållanden, i skogsbruk, bilvägar, dikningssystem och allting sådant. Jag tror inte att det är någon skillnad mellan ägarkategorierna. Huvudsaken är att det sker en omsättning på fastighetsmarknaden. Vi vet att de mest passiva är de äldre brukarna. Det är icke de yngre som är passiva, även om de bor på en annan ort, utan de lägger ner jobb, pengar och intresse på sin fastighet, helt naturligt. Jag tror att vi skall vara realistiska och säga det, för det är väldigt farligt när man talar om passiva ägare och generaliserar det begreppet. Det har vi gjort länge nog, och det är fel.
Herr talman! Håkan Strömberg skyller misslyckandet i den svenska jordbrukspolitiken på politiken i andra länder. Jag kan inte säga att han har helt fel, för visst är det komplicerade internationella förhållanden, och att vi måste samarbeta internationellt på det här området är helt klart. Men trots allt har man alltid en valfrihet. Jag menar i alla fall att vi många gånger hade kunnat välja annorlunda inom jordbrukspolitiken, speciellt på miljösidan. Jag vill inte gå in på hur, för det faller utanför ramen i den här debatten. Det får vi prata om i jordbrukssamtalen. Sedan hoppas jag att vi har som utgångspunkt i de kommande jordbrukssamtalen att vi faktiskt har frihet att välja politik själva också.
Herr talman! Låt mig på en gång lägga fast att jag inte ställer mig bakom påståendet att svenskt jordbruk är misslyckat. Svenskt jordbruk är förmodligen ett av de bästa och mest effektiva i världen. Vi har en skicklig yrkesarbetarkår. Problemet är att vi har en överproduktion som vi har svårt att sälja på världsmarknaden. Men vi kan inte lasta svenskt jordbruk för att vi har det problemet. Det är helt klart att det är en samhällsangelägenhet att anpassa livsmedelsproduktionen till vårt behov men också att anpassa den till ny och mera skonsam teknik. Sedan tror jag att vi börjar bli överens, Sven Eric Lorentzon. Vi skiljer oss åt bara på en punkt. Om hela förvärvsprövningen skulle slopas och det skulle komma in andra och kanske mera kapitalstarka köpargrupper, innebär ju inte det mer av den aktivitet som Lorentzon efterlyser. Prövningen syftar ju just till att utröna om det blir den aktivitet som vi vill ha. I prövningen söker man garantier för att den som förvärvar fastigheten sätter i gång aktiviteter. Aktiviteten blir inte mindre därför att man gör en förvärvsprövning. Vad det handlar om är ju att undersöka vad köparen har för syfte med förvärvet.

Herr talman! Vi moderater vill att det skall bo människor på landsbygden. Vi står till fullo bakom devisen ”Hela Sverige skall leva”. Men — vad är det som har åstadkommits med jordförvärvslag och prisprövning? I själva verket har denna lagstiftning i hög grad vållat en avfolkning på landsbygden. Ibland undrar man över om de som förespråkar förvärvsprövning av det slag vi haft och fortfarande har, verkligen har sett den svenska landsbygden i olika delar av landet. Har de som företräder en riksdagsmajoritet funderat över varför det står så många tomma, halvt eller helt förfallna hus ute på landsbygden, ofta i en bördig jordbruksbygd? Jo, det är därför att storleksrationaliseringen har kommit att styra förvärven. Det har lett till att markarealer har sammanslagits, genom lantbruksnämndens dirigering, till s.k. utvecklingsbara lantbruksföretag, och så har boningshus på fastigheter som sålts ofta blivit stående tomma. Jag har själv under 12 år i riksdagen intresserat mig för den här utvecklingen — eller, kanske snarare sagt, den negativa förändring som skett på landsbygden. Jag har samtidigt, utifrån en sits i en lantbruksnämnd, förvånats över att den liberalisering av jordförvärvslagen som beslutats om i riksdagen och som skulle inledas i fjol inte har kommit att påverka handläggningen mera märkbart. Jag har en känsla av att byråkratin, som vuxit sig väldigt stark, ligger som ett ankare även sedan vi fått ett annat regelverk som säger att man skall vara generös — jag ”översätter” nu fritt — med tillståndsgivning till enskilda förvärv. Jordbruksfastigheten behöver inte vara ett bärkraftigt lantbruksföretag utan en plats där man kan bo och där man också kan utveckla ett näringsfång av annat slag. Vi har från moderat håll satt in turismen, hantverket och småföretagsamheten i själva landsbygdspolitiken, och vi har konstaterat att vi har haft rätt i våra pläderingar. Det var ju faktiskt den dystra erfarenheten av en döende landsbygd som gjorde att riksdagen fattade beslutet om vad vi kallar en liberalisering av förvärvsprövningen. Men lika fullt är det, som Sven Eric Lorentzon, företrädare för moderaterna i jordbruksutskottet, sade. Det har i praktiken bitvis gått tillbaka till den ursprungliga hårdhänta byråkratiska prövningen, och det har inte blivit den liberalisering som de facto åsyftades. Man kan också undra över om den majoritet som envist vill bibehålla prisprövningen har funderat närmare över hur människorna på en landsbygd arbetat och planerat för framtiden. Bakom ett jordbruksföretag, en lantgård, ligger många generationers verk. Jag kan nämna ett typfall som funnits och finns i tusental, nämligen ett äldre lantbrukarpar som på sin jordbruksfastighet har lagt ner sitt livsverk. De har inte haft råd att bekosta en dyrbar pensionsförsäkring. De kanske hör till undantagandepensionärerna. De har inga barn som vill överta fastigheten, inte som ett lantbruksföretag. De skulle vilja sälja fastigheten och skaffa sig en liten villa i tätorten eller i 119 staden, men genast ser de vad följden blir av detta. Lantbruksnämnden går in, med stöd av prisprövningsparagrafen, och sätter priset på deras livsverk. Det priset understiger i de flesta fall vad de måste betala för villan som de så gärna skulle vilja dra sig tillbaka till i tätorten i närheten. Marknadsekonomin, herr talman, är överlägsen varje annat system i vår värld när det gäller att skapa rättvisa och välstånd. Vi ser vart det leder när man praktiserar andra system — totalitära, statskapitalistiska. Men vi har två slags prismarknader i Sverige. Det förekommer regleringsingrepp som innebär att statstjänstemän på en lantbruksnämnd sätter priset på människors livsverk och konfiskerar en ansenlig del av det som är deras pension — det som skulle vara deras trygghet på ålderdomen. Detta, herr talman, kan inte vara rättvisa. Jag har tillsammans med Gullan Lindblad praktiskt taget varje år motionerat om åtgärder för jordbruket och landsbygden i Värmland. Självfallet står vi också bakom de moderata motionerna. Vi har i Värmland kunnat konstatera hur landsbygden utarmas år efter år. På de senaste fem åren har det skett en halvering av antalet lantbruksföretag. Allt fler människor efterfrågar samtidigt möjligheter att bosätta sig på landsbygden. Det föreligger, herr talman, en promemoria från lantmäteriverket, beställd av regeringen och föranledd främst av mina motioner om ändringar i fastighetsbildningslagen. Jag vill att man skall kunna förvärva större tomter på landsbygden än den vanliga gårdstomten på något eller ett par tusen kvadratmeter. Nu har faktiskt lantmäteriverket kommit till slutsaten att det är bra att människor får förvärva jord på landet. Och om de kan köpa jord till en befintlig bostadsfastighet eller där man kan bygga en ny fastighet, så skall det vara fullt möjligt. Detta uttalande är alltså underlag för ett lagförslag. Mina motioner härvidlag har blivit alltmer positivt behandlade. Och man har, herr talman, rent av kommit att tala om bostadsjordbruk. Se här! Det är en helt ny inriktning, som innebär att man skall kunna bilda nya lantbruksföretag. De blir förvisso i miniformat, men det kan röra sig om flera tunnland enligt dessa lantmäteriverkets tankar som nu har satts på pränt. Jordbruksfastigheter är, som vi vet, i stor utsträckning mycket små, och det är dessa som rimligen skall kunna förvärvas av enskilda — fysiska personer — med full frihet i en marknadsekonomi i ett välståndsland.

Herr talman! Om jag, som enligt Göthe Knutson inget ser, får yttra mig i den här debatten om utvecklingen i jordbruket, så vill jag säga att jag hade en känsla av att Göthe Knutson frammanade en bild från forntiden — i varje fall från tiden innan man började pröva förvärvstillstånd här i landet. Dagens situation är ju en helt annan. Göthe Knutson talar om jordbrukare som vill sälja sina små fastigheter för att kanske köpa en villa i tätorten på äldre dar. Den möjligheten finns, Göthe Knutson. Det står tydligt i lagen att när det gäller småfastigheter skall marknadspriset vara ledande. Det är bara när det gäller fastigheter av typ familjejordbruk som man skall göra en bedömning efter avkastningsvärdet. Det är ju då fråga om betydligt större förvärv. Göthe Knutson talar också om byggnader som har rasat ihop. Eftersom två tredjedelar av alla förvärv inte prövas enligt jordförvärvslagen, kan det ju vara så att de här förhållandena råder när det gäller något av de förvärv som har skett utan att lantbruksnämnden har prövat. Det kan också hända att byggnaderna så att säga får stå — att man behåller dem av olika skäl. Även om vi har ett bristfälligt underlag avseende tiden efter lagens ikraftträdande, så är det helt klart att antalet avslag på ansökningar om jordförvärv har minskat mycket markant. Det är ju i ett fåtal ärenden när det gäller procentsatser som ansökningarna avslås. Men man har alltså ännu ett något för bristfälligt underlag. Det kan kanske vara så att man fortfarande bedömer vissa förvärv — eller i varje fall gjorde det i början när lagen hade trätt i kraft — efter tidigare grunder. Det är ändå nämnderna som skall göra vissa bedömningar. Men det är helt klart att antalet förvärvsansökningar som avslås minskar drastiskt.
Herr talman! Jag blir faktiskt upprörd när Göthe Knutson i talarstolen säger att marknadsekonomin är oöverträffad när det gäller att skapa rättvisa och goda förhållanden för människor, t.ex. i fråga om tillgången till mark och möjligheten att bli jordbrukare. Jag är definitivt ingen förespråkare för det som Göthe Knutson kallar för statskapitalistiska system. Men jag tycker att har man ögon att se med och öron att höra med, och ser sig om i världen, så inser man att i de länder där marknadsekonomin får råda är förhållandena fruktansvärda. Möjligheterna för människor att över huvud taget leva under rimliga förhållanden, att t.ex. bruka jorden och leva på det, är så gott som obefintliga. Jag tror egentligen inte att ens moderaterna är förespråkare för en ohämmad fri marknadsekonomi. När det gäller den sak som vi diskuterar i dag, säger ju även moderaterna att man vill ha prövning beträffande juridiska personer men inte beträffande fysiska personer. T. o. m. moderaterna inser faktiskt att den ohämmade marknadsekonomins dagar är räknade. Det finns inte någonstans i världen något färdigt system som vi kan ta till oss och säga att det är bra. Vi har att pröva oss fram själva i vårt land. Och utgångspunkten för den prövningen måste vara att den människa som har fallenhet och lust att arbeta med jordbruk måste få den möjligheten, oavsett om man har föräldrar som varit lantbrukare eller om man har goda ekonomiska tillgångar. Det måste alltså vara utgångspunkten när vi diskuterar de här frågorna.

Herr talman! Jag är inte ett dugg förvånad över det senaste inlägget här. Det gjordes av en ledamot från vänsterpartiet kommunisterna. Där tycker man inte om marknadsekonomi.

Exemplen talar för sig själva. Ingenstans i världen där socialismen i kommunismens form har kommit till praktisk utövning lever människorna i frihet. Där marknadsekonomi får råda, där finns det en frihet, och den är också förknippad med demokrati. När vi gör ingrepp i marknadsekonomin, innebär det att vi kommer i olag med ett bra system. Ingreppen görs bl.a. i byråkratins form. När Håkan Strömberg här påstår att jag skulle ha förvillat mig in i något slags äldre tid, så tycker jag att det snarare är Håkan Strömberg som företräder forntiden då fogdarna styrde bönderna på vår landsbygd. Det är något av ett fogdevälde när vår jordförvärvslag och prisprövning praktiseras. Jag tog här exempel från Värmland, men jag känner motsvarigheter på många andra håll i landet. Det var inte en fastighet på ett par, tre hektar jag avsåg, utan det var ett medelstort lantbruksföretag. Kanske har Strömberg och andra företrädare för utskottsmajoriteten någon uppfattning om vad en villa i en tätort kostar. Priserna ligger oftast på en halv miljon kronor och däröver. De som bor på landsbygden har gubevars ofta ganska stora bostäder och känner kanske inte någon lust att krypa ini en liten lägenhet. Nåväl: Vad innebär det när man efter lantbruksnämndens prissättning, som ofta ligger flera hundra tusen under marknadsvärdet på ett familjejordbruk, skall betala den villa som man vill bo i på äldre dagar? Efter vad jag nu sagt hoppas jag att Strömberg har förstått mitt exempel och insett att sådana här fall finns i tusental. Jag skall till sist, herr talman, bara nämna att om man följer handlingarna i en lantbruksnämnd — och det gör jag — ser man klart och tydligt att den liberalisering som riksdagsmajoriteten de facto syftade till icke har kommit att tillämpas i den utsträckning som vi har rätt att kräva.
Herr talman! Det är inte Göthe Knutsons sak att redogöra för var jag har min ideologiska hemvist. Däremot kan han gärna få tala om, var han har sin egen hemvist. Det är min sak att redogöra för var jag hör hemma, och jag har min ideologiska hemvist i den svenska arbetarrörelsen, som växte fram just därför att människor i detta land var förtryckta och protesterade mot den marknadsekonomi som herr Knutson företräder. Jag skall inte ägna mig åt att räkna upp alla de länder i världen som har sådana marknadsekonomier där människor i dag lever under ett oerhört förtryck, som vi knappast kan föreställa oss. Jag är övertygad om att kammarens ledamöter vet vilka dessa länder är, och jag behöver alltså inte räkna upp dem. Men jag skulle gärna vilja fråga herr Knutson: Anser herr Knutson att det är de ekonomiska förutsättningarna som skall avgöra människors rätt och möjlighet att ägna sig åt jordbruk? Hur skall man lösa problemet för dem som inte har mycket kapital men som har fallenhet för yrket och har lust att ägna sig åt det? Är det inte viktigt att samhället hjälper till och styr utvecklingen, så att möjligheterna finns för dessa människor?

Herr talman! I de bästa välståndssamhällena finns det mycket litet av styrning från en centralmakt. Omvänt är det i de kommunistiska samhällena en utpräglad styrning, och där lever människorna på en nivå som är så låg att vi knappast kan föreställa oss dessa människors verklighet. Jag ber om ursäkt om det föreföll som om jag ville applicera den värderade vpk-ledamotens ideologiska hemvist. Jag understryker att jag nu uttryckligen talar enbart om kommunismen. Och någonting av kommunism finns det ändå hos vänsterpartiet kommunisterna. Helt har man väl inte försökt att svära sig fri från kommunismen, när det nu kniper. Vill någon från vpk klargöra hur situationen verkligen är för den befolkning som skall livnära sig på jordbruk i de länder som är kommunistiska och där således marknadsekonomin icke har något utrymme? Själv kan jag tillsammans med människor i en hel värld berätta om hur marknadsekonomin i demokratier åstadkommit ett så blomstrande jordbruk i praktiskt vart och ett av de ifrågavarande länderna, att ett överskott har blivit jordbruksnäringens stora problem. Det är ju därför att det svenska jordbruket är så effektivt som vi har ett överskott i vårt land. På samma sätt är det i USA, i England, i Frankrike, i Västtyskland och i en rad andra länder, där ägande av jorden är tillåtet och där familjejordbruket är själva stommen och bärkraften inom en näring som vi alla har all anledning att slå vakt om. Familjejordbruket är grunden för jordbruksnäringen. Det är också grunden för en levande landsbygd, grunden för att hela Sverige kan leva.

Herr talman! Det är märkligt att en diskussion som ursprungligen rörde delar av jordförvärvslagen nu har svävat ut och blivit en stor ideologisk debatt om olika samhällssystem. Men eftersom vi har hamnat i den sitsen vill jag gärna säga att jag är kommunist, och jag skäms inte för detta, utan jag är stolt över det. Det betyder inte att jag försvarar de etablerade kommunistiska länderna, liksom jag antar att herr Knutson inte är beredd att försvara vartenda land här i världen som säger sig vara en demokrati men inte är det.

Herr talman! Riksdagen fattade redan 1975 beslut om olika åtgärder — och vettiga åtgärder — som skulle leda till en ökad återvinning och en bättre hantering av allt det avfall som produceras i samhället. Riksdagen sade den gången också att pappersinsamlingen borde vara fullt genomförd år 1980 eller t.o.m. dessförinnan, i varje fall där detta är motiverat och fullt möjligt. I dag, år 1988, är läget sådant att en hel rad kommuner faktiskt inte har lyckats vidta de här åtgärderna. Apropå den debatt som förts här nyss kan man tala om ett enormt slöseri på en rad olika områden i det svenska samhället. Nära 1 miljon ton papper slängs här i landet, trots att det finns mängder av människor som frivilligt har samlat in papper och som skulle vilja se att det återanvändes på allra bästa sätt. Vad beror det på att ännu år 1988 inte alla kommuner finns med i systemet? Vad beror det på att man slänger en mängd papper som avfall trots att det är en värdefull råvara? Ja, bl.a. finns det starka krafter på området som mer eller mindre har monopol och kan pressa dem som vill att det papper som samlats in skall användas på ett vettigt sätt och gå till exempelvis pappersbruken i landet. Det förhåller sig så att de privata företag som har hand om verksamheten liksom pappersbruken har pressat priserna och använt den makt de har bl.a. gentemot kommuner som har stått för pappersinsamling. Det finns ett stort överskott av papper som är insamlat, och människor här i landet — bl.a. skolbarn — har slitit och jobbat för att åstadkomma ett bra resultat. Samtidigt, herr talman, som detta överskott av insamlat papper finns så importeras returpapper till Sverige. Det är ju en bakvänd ordning, och det är detta som har lett till att vi inom vpk under åren har motionerat om att saken borde lösas på ett annat sätt, så att dessa starka kapitalistiska krafter inte får stå ensamma och missbruka de resurser som finns i samhället så som de har gjort. Herr talman! Helt nyligen i en frågedebatt här i kammaren var Birgitta Dahl mycket öppenhjärtig och verkligen i form. Debatten handlade om pappersåtervinning och om den förtvivlan som barn kände när de hade samlat in papper och sedan fått veta att det inte var någon som ville ha papperet, därför att papper importerades från annat håll. Birgitta Dahl sade så här i den debatten: ”Jag har också exempel på kommuner som genom dåliga insamlingssystem försäkrar sig om att få en viss pappersfraktion i det de eldar. Det är definitivt fel. Så skall det inte vara. Sedan är det också så att de pappersbruk som köper in papper för att använda i sin produktion bedriver ett krig för att få bästa möjliga pris. I detta har de även använt fraktioner av importerat papper. Det är alltså ett utslag av hur kapitalismen fungerar i praktiken.” Jag tycker att det är en bra beskrivning av läget och ett lämpligt sätt att ge uttryck för upprördheten i detta sammanhang just när man diskuterar sådant som borde återvinnas i stället för att bli avfall. När det gäller frågan om avfall har Birgitta Dahl i en debatt med bl.a. mig hänvisat till en ganska stor utredning som kallas ”Avfallet och miljön”. Utredningen avlämnade en rapport för några veckor sedan. Där säger man apropå returpapper: Hoten mot pappersåtervinningen är dels en negativ prisutveckling vad gäller ersättningen per ton returpapper, dels en otillräcklig efterfrågan. Jag tycker att det nu borde vara en självklarhet att säga ja till vpk:s motion, där vi framhåller att kommunernas samarbete på detta område borde mynna ut i en samordning mellan stat, kommuner och landsting. Det handlar alltså om ett slags inköpscentral för dessa. Därmed skulle de uppvisa en helt annan styrka än vad som i dag är fallet gentemot dem som sedan skall använda returpapperet. Vi har upprepat vårt krav — den här gången i en reservation, som också miljöpartiet till vår glädje har anslutit sig till. Reservationen återfinns således i betänkandet, och den mynnar ut i ett förslag om en inköpsoch försäljningsorganisation för pappersprodukter. Det är något som vpk länge har propagerat för. Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Miljöpartiet stöder den samverkan inom den offentliga sektorn som vpk har föreslagit när det gäller försäljning av returpapper. Eftersom näringsfrihetsombudsmannen, vilket framgår av betänkandet, uppenbarligen anser att den monopolistiska inköpsorganisation som pappersbruken har byggt upp för att köpa returpapper är okej, krävs det att de som är svaga och splittrade på försäljningssidan — dvs. kommunerna, och då framför allt de mindre kommunerna — sluter sig samman. Därför stöder vi vpk:s förslag. När det gäller frågan om papper och pappersförbrukning i stort är det miljöpartiets uppfattning att Sveriges pappersförbrukning borde minska. Världen har inte råd med Sverige, i varje fall inte med svensk pappersförbrukning. Om alla folk skulle ha samma pappersförbrukning per capita som vii Sverige har, skulle världen på några få år bli ett enda stort kalhygge. Detta skulle bl.a. få förödande effekter vad gäller koldioxidhalten i luften. Därför måste vi i Sverige, om vi skall ta vårt långsiktiga ansvar, ha målsättningen att dels begränsa förbrukningen av papper, dels öka andelen returpapper i papperstillverkningen. j De motioner som behandlas i dag baseras emellertid på andra förhållanden än dagens, vilket framgår av kurvan på s. 6 i utskottsbetänkandet. Motionerna skrevs då det var brister i fråga om tillverkningskapaciteten och överskott på returpapper. Vi är nu raskt på väg att hamna i den motsatta situationen. Sverige riskerar alltså att i rätt stor skala behöva importera returpapper för att kunna möta pappersbrukens efterfrågan. Jag är dock övertygad om att det, när väl miljöpartiet med betydligt ökad styrka börjat göra sig gällande i de flesta kommuner i landet, kommer att bli rejäl fart på sopsorteringen och därmed på pappersinsamlingen. Det är därför inte nödvändigt att just nu vidta åtgärder av det slag som föreslås i motionerna. Det har också utskottet insett. Däremot är det av största vikt att ansvariga myndigheter, kommuner och industrier även i fortsättningen uppmärksamt följer utvecklingen. Både när det gäller kraven på energihushållning — för att möjliggöra kärnkraftsavvecklingen — och när det gäller kraven på hushållning med vedråvara är det verkligen angeläget att ha en hög grad av återvinning och återanvändning som målsättning. Dessutom är det ur miljösynpunkt positivt med en ökad inblandning av returpapper. Sverige har lång väg att gå. Det framgår av betänkandet. Vår inblandning av returpapper ligger i dag på i genomsnitt blygsamma 10 96, medan andra västeuropeiska länder har uppemot 50 96 inblandning. Vi i miljöpartiet skall senare återkomma med förslag till hur totalförbrukningen av papper i Sverige kan minskas. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 1 behandlas ett antal motioner angående stimulanser för ökad användning av returpapper m.m. Utskottet delar motionärernas uppfattning, att en ökad användning av returpapper i massaoch pappersindustrin är värdefull och nödvändig både ur energisynpunkt och ur naturresurssynpunkt. SIND har i sin rapport, som bygger på en utredning som man har fått i uppdrag av regeringen att göra, pekat på att efterfrågan på returpapper inom något år kommer att öka snabbare än insamlingen. Det här är naturligtvis ett problem. Det behövs därför mer information på detta område. Vi har onekligen en ganska stor potential. När det gäller tidningspapper samlas ungefär 50 96 in. SIND:s rapport bereds för närvarande i regeringskansliet. Man får väl förvänta sig någon form av reaktion. Miljöoch energiministern har nyligen i ett frågesvar här i riksdagen anfört att det är angeläget att insatser görs för att öka insamlingen av returpapper. I det frågesvaret angav hon också vissa vägar. I detta betänkande finns det en gemensam reservation från vpk och miljöpartiet. Reservationen ansluter till önskemålet i en vpk-motion att stat, kommun och landsting samordnar sina inköp och sin försäljning av pappersprodukter i en gemensam organisation. Herr talman! Jag vill sedan något kommentera reservationen. Såvitt jag förstår finns det i dag inget hinder för att kommuner och landsting har den samordning som det talas om i motionen. Utskottsmajoriteten menar att de två industriägda inköpsbolag som vi har och som sköter huvuddelen av inköpen när det gäller returpapper i dag fungerar effektivt och bra. De utgör alltså inte något hinder. Motionärens krav kan således tillmötesgås av kommunerna, utan inblandning från riksdag och regering. NO prövade 1984 ett klagomål från kommunerna om att brukens inköpssamarbete skulle leda till prispress på returpapper, vilket ledde till att kommunerna fick problem att klara en egen hantering. NO kunde inte finna att så var fallet. Priset på returpapper är förhållandevis högt i Sverige jämfört med priset i omvärlden. I Göteborgs kommun har man arbetat med tanken på att bilda ett bolag för ändamålet.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

Herr talman! Jag har litet svårt att förstå varför inte utskottet, med den utgångspunkt som Leif Marklund nu gett uttryck för, lika gärna kunde säga ja till det förslag som vpk har framställt. Det skulle i så fall röra sig om en positiv behandling, där riksdagen ställde sig bakom uttalandet att en samordning mellan stat, kommun och landsting Behövs. Alla tycks vara överens om att det är viktigt att öka insamlingen av papper och att papperet också kommer till användning på rätt sätt just av resursskäl. Fortfarande importeras faktiskt papper. Nu hänvisas bl.a. till exemplet Göteborgs kommun och Hylte Bruk. Hylte Bruk har nu utökat maskinparken så att man skall kunna ta emot ytterligare 150 000 ton papper. Men det kommer inte att räcka på sikt. Jag menar — och tydligen är det också Birgitta Dahls uppfattning, med tanke på vad hon uttalade här i riksdagen nyligen — att konjunkturerna inte kan få bestämmas på detta ryckiga sätt och avt.ex. de enskilda pappersbruken. Det är därför en gemensam organisation behövs, som kan se till att det blir en jämnare avsättning och en bättre insamling över hela landet. Herr talman! Såvitt jag förstår borde Leif Marklund och de andra i utskottet redan tidigare ha sagt ja till vårt förslag. Jag kan kanske få ett förtydligande nu från talarstolen.

Herr talman! Leif Marklund påpekade att man från SIND sagt att förbrukningen ökar snabbare än insamlingen. Det kan man naturligtvis inte veta så säkert på SIND. Jag hoppas att man har fel och att det ökade intresset som kan noteras i alla kommuner för sopsortering och återanvändning — vilket bl.a. har inspirerats av miljöpartiet — kommer att leda till en kraftig ökning av återanvändningen. På SIND kunde man naturligtvis inte förutse årets valutslag när man skrev sitt yttrande. Om återanvändningen inte skulle öka utgår vi från att alla ansvariga myndigheter, var och en på sitt håll, sätter i gång med en ökad information och propaganda för återvinning.

Jag hoppas att de gör det. Risken finns att de inte gör det, och att de små kommunerna då lämnas utanför. De små kommunerna har dåliga möjligheter att förhandla om priser och har dessutom kanske högre transportkostnader än andra kommuner.

Herr talman! Till Viola Claesson och Lars Norberg vill jag ställa följande fråga: Vore det rätt av riksdagen att göra uttalanden som kan leda till att kommuner och landsting tvingas in i en situation där de löper en uppenbar risk att få subventionera råvaror till industrin, som i dag är ganska betalningskraftig? Enligt mitt och utskottets förmenande vore det helt fel. Denna risk är ganska uppenbar. Till Lars Norberg vill jag säga att jag hoppas SIND har fel. Insamlingen av tidningspapper i landet ligger fortfarande på bara 50 96. Jag hoppas att vi skall få i gång insamlingen så att vi kan hålla takt med efterfrågan. Det är just de informationsinsatser som behövs som Birgitta Dahl tog upp i en frågedebatt här i riksdagen för någon vecka sedan. Det är också viktigt att notera att insamlingen i dag till stor del sker på ideell grund. Vi har här missionsförbund och idrottsföreningar som på ett mycket fint sätt kan skaffa sig inkomster just genom pappersinsamlingar. Vi har faktiskt fått 250 av 284 kommuner att ta vara på sitt returpapper. Jag förväntar mig att de kommuner som i dag inte kommit i gång är på väg. Man kan bara konstatera att det finns län där man har försökt få till stånd 16 november 1988 gemensamma inköpsbolag. Men företrädare för en kommun i ett sådant län har vid samtal i dag påstått att det absolut inte finns någon ekonomi i att kommunerna skall hantera och sortera returpapper själva. 150-200 kr. per ton papper saknas i dag, vilket innebär att det skulle bli fråga om starka subventioner om vi tvingar kommunerna in i en sådan situation.
Herr talman! Om staten skall ta ett initiativ tillsammans med kommunerna för försäljningssamarbete när det gäller returpapper, vore det väl inte ur vägen att riksdagen uttalade sig för detta. Hur detta skulle kunna leda till lägre priser på papper än dagens, när de enskilda kommunerna förhandlar med en monopolistisk inköpsorganisation, kan jag inte förstå. Vi noterar naturligtvis alla med glädje vad Birgitta Dahl har sagt i riksdagen om ökade ansträngningar för återinsamling av papper. Vi hoppas att det med dessa initiativ inte skall behövas några ytterligare uttalanden från riksdagens sida de närmaste åren. Därför har vi i miljöpartiet inte stött någon av motionerna.

Herr talman! När Leif Marklund så kategoriskt konstaterar att en följd av ett uttalande från riksdagen i enlighet med vpk:s förslag utan tvivel skulle leda till att staten måste gå in och subventionera råvaror till industrin kräver det faktiskt en förklaring. Detta är ett ensidigt sätt att se på det hela. Utgångspunkten är i stället att med en sådan samordning som vi skulle vilja ha ökar makten hos alla dem som sluter sig samman och att de inte skulle tvingas till reträtt och förlora resurser gentemot de stora starka kapitalistiska krafterna, som också Birgitta Dahl talat om.
Herr talman! Jag utgår från, Viola Claesson, att det är precis den bedömning som Göteborgs kommun har gjort i och med att man också har skrinlagt planerna på det inköpsbolag som man planerade. För Lars Norberg måste jag påpeka att riksdagen 1975 tog ett initiativ då man gav kommunerna i uppdrag att påbörja pappersinsamling.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
Herr talman! Till sist: Jag hävdar att exemplet Göteborg inte är relevant. Vad vi har talat om är bl.a. de mindre kommuner som inte har klarat av situationen hittills och som skulle tjäna på en annan organisation. Det är detta vi har hänvisat till. Anledningen till att Göteborg har fattat sitt beslut är att man bl.a. har hänvisat till Hyltebruk, som Leif Marklund sade. Det är den bedömning som man gör i Göteborgs kommun, men det handlar både om ett bruk som ligger ganska nära, och det handlar om en av landets största Prot. 1988/89:25 kommuner. Det är inte om dem som vi i första hand har talat, även om också 16 november 1988 de borde finnas med. Returpapper m.m.

Herr talman! Siv Ramsell har frågat mig om regeringen avser att förelägga riksdagen en proposition med lag om förhandsgranskning av videofilm. Våldsskildringsutredningen avgav i juni betänkandet Videovåld II — förslag till åtgärder. Remisstiden gick ut den 24 oktober 1988. Beredningen av förslagen i betänkandet är ännu inte avslutad.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Det var ett mycket kort svar. Det gäller ju en fråga om etik, moral och värderingar, som kulturministern annars gärna diskuterar. Varför då inte göra det här i Sveriges riksdag lite mer utförligt? Jag hoppas att kulturministern tar intryck av den starka opinion från de politiska kvinnoorganisationerna och andra som kräver direkta åtgärder. Situationen är mycket allvarlig. Barn som ser mycket på videofilmer kan bli störda i sin utveckling. De skrattar inte som andra barn, utan de skrattar bara om någon gör sig illa. De skrattar inte mänskligt, som vi andra. Deras skratt saknar livsglädje. Dessa barn är inte heller intresserade av skolarbetet och har valt videovärlden framför den verkliga. Vi måste sanera innan filmerna kommer ut. Om man vill någonting politiskt och lyssnar på folket, måste man ha kurage att vidta åtgärder. Centern har krävt förhandsgranskning av videofilmer i ett antal motioner till förra årets riksdag. Tyvärr avslogs dessa. Nu kan vi inte längre nonchalera den senaste tidens kraftiga opinionsyttringar mot videovåldet. Det är naturligtvis viktigt att vi värnar om tryckfriheten. Men de fabrikörer som masstillverkar filmer om våld och sadism befinner sig ljusår från de kulturarbetare de flesta av oss vill värna om. Det är också uppenbart att videohandlarna tycks sakna vilja att sanera marknaden. Det har den senaste tidens uppflammande diskussion i Sundsvall gett besked om. I mitt hemlän har också en videohandlare ställts inför rätta. 17 filmer anmäldes. Av dessa filmer ansågs 15 innehålla för mycket våld. 5 Vi måste befria våra ungdomar från videovåldet. Det handlar om att bevara människovärdet. Vi har i dag tillräckligt underlag för att besluta om en generell förhandsgranskning av videofilm.

Herr talman! I frågestunderna i riksdagen finns ett rituellt inslag som innebär att den frågande tackar för svaret och därefter anmäler att man egentligen inte är nöjd med svaret. Jag har i och för sig förståelse för att denna ritual tillämpas. Jag måste dock påpeka att jag inte tog upp en diskussion om videovåldet därför att frågan inte gällde detta. Den fråga jag fick var om regeringen tänkte lägga fram en proposition i ärendet. Då påpekade jag att remisstiden för det betänkande som regeringen har beställt av en statlig utredare gick ut den 24 oktober. I realiteten innebar det att ett antal remissinstanser kom in med sina yttranden först omkring den 1 november. Det är alltså bara under drygt 14 dagar vi har haft möjlighet att studera remissyttrandena. Jag måste fråga Siv Ramsell: Anses det orimligt att regeringen läser igenom de remissyttranden som kommer in och funderar över vad där sägs, innan man lägger fram förslag och ger besked om hur en proposition skall se ut? Jag utgår alltså från att det är den fråga som har ställts som gäller och inte någon annan fråga.
Herr talman! Jag har förståelse för att man måste läsa igenom och ta del av remissyttranden innan man lägger fram förslag. Men jag menar att man ändå kan diskutera en fråga av detta slag. Den är så pass viktig, och det finns en stor opinion och ett stort engagemang för den. Det skulle ha varit intressant att höra kulturministerns inställning.
Herr talman! Jag vill i och för sig inte förlänga debatten. Men jag tycker inte att jag har skäl att ta emot förebråelser, som om denna fråga inte vore diskuterad. Den är faktiskt diskuterad vid åtskilliga tillfällen i riksdagen. Som ett resultat av diskussioner i och förslag till riksdagen och av krav framförda bl.a. vid kongresser inom det parti jag tillhör, har en statlig utredning genomförts med sikte på att klarlägga hur en förhandsgranskning skall kunna gå till. Denna utredning har nu varit ute på remiss. Jag menar alltså att det inte finns någon anledning att rikta förebråelser mot mig eller regeringen för att inte ha tagit frågan på allvar.
Herr talman! Jag vill bara be att kulturministern beaktar den starka opinion som finns ute i landet. Jag har en förhoppning om att regeringen återkommer med ett förslag om förhandsgranskning av videofilm.

Herr talman! Charlotte Branting har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka andelen kvinnliga statssekreterare. Jag är självfallet inte nöjd med att antalet kvinnliga statssekreterare är så lågt. Liksom inom i stort sett alla arbetsområden är det även inom regeringskansliet värdefullt med en jämlik fördelning av de högsta chefstjänsterna. Regeringen har i jämställdhetspropositionen föreslagit flera åtgärder för att förbättra situationen. I propositionen har vi uttalat som vårt mål att andelen kvinnor på chefsposter och på kvalificerade arbeten bör vara minst lika stor som andelen kvinnor anställda inom området. Detta mål gäller även regeringskansliet. Jag har sett till att frågan om andelen kvinnliga statssekreterare har tagits upp inför regeringen och understrukit vikten av att det framgent blir fler kvinnliga statssekreterare.

17 november 1988 = Herr talman! Jag medger gärna återigen att antalet kvinnliga statssekrete rare är för litet. På kort tid har två kvinnliga statssekreterare lämnat sina befattningar, vilket givetvis direkt har fått återverkningar i statistiken. Som Charlotte Branting sade var det under åren 1976-1982 endast tre kvinnor som innehade posten som statssekreterare. Under åren 1982-1988 har sju kvinnor innehaft denna post. Det har alltså skett en ökning. Under min tid som vice statsminister hade jag själv en kvinnlig statssekreterare under tre år. Om man ser på andra utnämningar till politiska poster i regeringskansliet, informationssekreterare och politiskt sakkunniga, finner man att en tredjedel är kvinnor. I mitt eget kansli i statsrådsberedningen är det ungefär hälften kvinnor. Eftersom detta är en av rekryteringsbaserna för statssekreterare, tror jag att detta är en indikation på att vi kommer att få flera kvinnliga statssekreterare i framtiden. Jag vill också understryka att vi har en positiv tendens när det gäller chefstjänsterna i regeringskansliet. År 1982 var det bara 7 90 kvinnor, nu är det 16 26, och jag utgår självfallet från att även denna rekryteringsbas vidgas. Och då, det är jag säker på, kommer den uppmaning som jag har riktat till statsråden, att i framtiden rekrytera fler kvinnliga statssekreterare, också att följas. Till slut, herr talman, med all respekt för statssekreterare har jag den gammalmodiga uppfattningen att statsråd trots allt är ett steg viktigare.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

Vi har nu 7 kvinnliga statsråd av 21, och givetvis bör andelen kvinnliga statssekreterare öka i ungefär samma takt och gärna snabbare.

Herr talman! Jag skall tacka för svaret. Det var ett fylligt svar. Jag brukar ju skälla på att jag får dåliga svar, men det här var inte så dåligt. Det är naturligtvis beroende på att fallet lyckligen har lösts. Det har hänt en hel del under de tre veckor som har gått sedan jag ställde frågan. Huruvida det berodde på att massmedia tog upp just det här fallet eller inte, kan jag av naturliga skäl inte bedöma. Jag kan bara konstatera att massmedias intresse och regeringens synliga agerande i alla fall har sammanträffat. Jag tänker inte gå vidare i den här frågan, eftersom jag tycker att svaret var helt sjyst. En liten fråga har jag ändå. Finns det flera svenskar — som allmänheten tror är frisläppta — undangömda i fängelse? Fallet Granlund kom ju som en stor chock för de flesta av oss. Finns det flera fall som vi plötsligt kommer att få läsa om i tidningarna så småningom?

Herr talman! Den här gången är jag inte riktigt lika nöjd med svaret, som Sten Andersson säkert förstår. Jag beklagar att regeringen inte vill arbeta för det krav som exempelvis Greenpeace har fört fram — att Antarktis skall bli en världspark. Att regeringen inte heller vill lagstifta förstår jag, eftersom Sten Andersson inte alls svarar på det. Jag vill gärna ha ett svar i alla fall, för tydlighets skull. Antarktis är ett mycket speciellt område av många anledningar. Där ingår bl.a. djur och växter is.k. enkla näringskedjor, vilket innebär att förlusten av en enda djurart eller växtart får mycket stora och omedelbara konsekvenser för hela näringskedjan. Trots detta så utsätter man t.ex. krillen för rovfiske redan i dag. Nu tillkommer också jakten på mineraler och fossila bränslen. Det kommer att innebära stora påfrestningar på kontinentens ekosystem. Olja som t.ex. hamnar under isen kan inte saneras, utan den finns kvar i stora områden. Det medför att algfloran kommer att slås ut, vilket i sin tur kommer att leda till allvarliga störningar i hela näringskedjan. Man har nu enats om en mineralkonvention. Jag tycker emellertid inte att den är bra. Jag hoppas få återkomma till det. Det är svårt att egentligen tolka vad Sten Andersson har sagt i dag, även om det var välformulerat. Läser man regeringens proposition från 1984 om svensk havsresursverksamhet blir man nämligen mycket konfunderad. Där skrivs bl.a. att polarområdena kommer att spela en betydande roll i energiförsörjningen. Sedan skriver regeringen: ”Det är angeläget att redan nu främja en svensk industriell utveckling inom området genom åtgärder som underlättar långsiktigt tekniskt nyskapande. Risktagandet och projektens storlek understryker behovet av att sträva efter en sammanhållen svensk planering. -—-—- Detta eftersom exploatering och utbyggnad i dessa områden är mycket kapitalkrävande och utvecklingstakten är känslig för konjunktursvängningar och oljeprisförändringar.” Så uttryckte sig industriministern 1984. Sten Andersson, vad menas med det här? Vad menas med en sammanhållen svensk plan för att delta i exploateringsvågen? Är det drömmen om den eviga tillväxten, eller vad gäller det egentligen? Det är dubbla budskap.

Herr talman! Är det så att Sverige offentligt driver frågan om en världspark? Jag har fortfarande inte fått svar på frågan om lagstiftning när det gäller svenska företag och svenska medborgare. Sten Andersson talar om mineralkonventionen som om den skulle vara en bra konvention. Så är det emellertid inte. När en vetosituation uppkommer så innebär detta att frågan inte avslutas enligt den här konventionen. Ordföranden skall då i stället försöka överbrygga meningsskiljaktigheterna. Man kan faktiskt tolka detta som en ren exploateringskonvention. Jag vill vidare hänvisa litet grand till vad regeringen sade 1984. Den dåvarande utrikesministern Lennart Bodström skrev på följande sätt: Havsresursverksamheten erbjuder expansiva marknader. Flertalet av dessa tillgångar, varav ett antal s.k. strategiska metaller och fossila bränslen, kan ännu inte lönsamt utvinnas. På sikt kan sådan utvinning dock bli ett viktigt komplement till råvaruförsörjningen, samtidigt som vårt näringsliv kan finna nya marknader inom prospektering, utvinning och bearbetning av dessa metaller. Är det en helt ny linje regeringen nu företräder?

Herr talman! Jag vill fråga om utrikesministern håller med mig om den beskrivning som jag gör beträffande mineralkonventionen — att vetorätt inte gäller. Jag har fortfarande inte fått något svar på frågan: Är ni villiga att instifta en lag som begränsar möjligheterna för svenska medborgare och svenska företag att exploatera?

Herr talman! Jag har fortfarande inte fått svar på frågan beträffande en svensk lag som reglerar svenska företags och svenska medborgares agerande. Dessutom: Kommer Sverige att agera officiellt eller har Sverige gjort det för att få Antarktis till en världspark?

Herr talman! Beträffande de aktuella interpellationerna ber jag att få meddela att de på grund av arbetsbelastning kommer att besvaras först den 25 november.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkra fortsatt verksamhet vid de demografiska databaserna i Jokkmokk och Pajala. Verksamheten vid excerperingscentralerna i Pajala och Jokkmokk, som i huvudsak finansierats genom beredskapsmedel, kom till för att lindra den då mycket höga arbetslösheten i Norrbotten och den alltmer ökande arbetslösheten inom tjänstesektorn. Genom de kraftfulla arbetsmarknadsoch regionalpolitiska insatser som gjorts i Norrbottens län har arbetslösheten minskat de senaste åren — så även i Pajala och Jokkmokk. Något slutligt besked på Lestanders fråga kan jag i dag inte ge, då den fortfarande är föremål för regeringens prövning. Jag vill emellertid redan nu understryka att användningen av de arbetsmarknadspolitiska resurserna måste bedömas utifrån arbetsmarknadspolitiska utgångspunkter. Det är berörda myndigheters sak att utifrån sina utgångspunkter avgöra vilka aktiviteter som skall finansieras inom ramen för de reguljära statsanslagen. Då Paul Lestander, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Maggi Mikaelsson i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag skall be att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret, 17 november 1988 men tyvärr är det inte riktigt något svar på den fråga som har ställts. Att kvinnor har en underordnad roll i samhället är i dag väl känt och dokumenterat. Kvinnorna finns längst ned i alla hierarkier. Kvinnor har de tyngsta jobben, de sämsta arbetsvillkoren och de lägsta lönerna. Då handlar det inte om att kvinnor på något sätt skulle vara sämre än männen, utan det handlar om att kvinnors erfarenheter och kunskaper inte värderas i dagens samhälle, eftersom det är män som har ställt upp villkoren och det fortfarande är män som har makten. Jag vill se det som håller på att hända i Pajala och Jokkmokk beträffande arbetstillfällena vid den demografiska databasen som ett nytt exempel i raden av exempel på vad som håller på att hända i fråga om kvinnoarbetstillfällen. I dag är det länsarbetsnämnden som ansvarar för de här jobben, vilket betyder att det handlar om beredskapsarbeten. Arbetena har visserligen tillkommit av arbetsmarknadspolitiska skäl. Men de facto utför dessa kvinnor ett viktigt, värdefullt och nödvändigt arbete, och det har de hållit på med i snart tio år, utan att staten har tagit ansvar för att omvandla arbetena till fasta arbeten. Att ha ett beredskapsarbete är en otrygg situation. Kvinnorna i Pajala och Jokkmokk anställs bara under nio månader av året. De blir uppsagda varje vår och återanställs på hösten. Jag har svårt att se att det skulle vara en särskild jämställd arbetssituation, och jag tror inte att detta är lika vanligt förekommande i arbeten där män jobbar. Även om arbetslösheten har minskat uppe i Norrbotten är den fortfarande högre bland kvinnorna. Det handlar om 25-30 tjänster som riskerar att försvinna. Jag skulle vilja fråga om arbetsmarknadsministern är beredd att seriöst pröva möjligheten att permanenta de verksamheter som pågår uppe i Pajala och Jokkmokk.

Herr talman! Den här verksamheten startade 1979, som en åtgärd i en mycket svår situation. Ett av syftena med verksamheten var att den skulle gå över i stadigvarande verksamhet där man också skulle få tillräckliga intäkter för att verksamheten skulle kunna bedrivas. Så har inte skett, och ständigt återkommande har diskussionen varit hur man skulle kunna gå över till stadigvarande verksamhet. Vi måste ändå hålla fast vid att arbetsmarknadspolitiska medel skall användas för tillfälliga insatser. Vi är väl överens om att man vid bedömningar beträffande användning av arbetsmarknadspolitiska medel inte kommer att ställa människor utan arbete. Jag är övertygad om att länsarbetsnämnden, som har det lokala ansvaret för sysselsättningsfrågorna i länet, gör bedömningen att om man begränsar beredskapsmedlen vid databaserna, kommer man att se till att det finns andra åtgärder som gör det möjligt för dessa kvinnor att få stadigvarande arbete.
Herr talman! Då handlar det också litet grand om att man anser att det arbete som dessa kvinnor gör i dag inte är speciellt värdefullt. Arbetet kommer ju inte att fortsätta i den omfattning som det har i dag. Länsarbetsnämnden har krävt att få besked om möjligheterna för dessa kvinnor att få fortsatt jobb. Ett sådant besked vill man ha inom de närmaste två åren. Det handlar egentligen inte bara om Pajala och Jokkmokk. Även i Älvsbyn, Gällivare och Kiruna finns liknande verksamheter. På alla de här ställena handlar det om 10—12 kvinnojobb som riskerar att försvinna. Jag tycker det är mycket viktigt att få besked av arbetsmarknadsministern beträffande vad man tänker göra för att garantera att de här kvinnorna har en chans att få fortsatt stadigvarande arbete — det är ju vad det handlar om. Jag skulle också vilja fråga: Detta att kvinnor får finna sig i att ha beredskapsarbete under tio år, är inte det ett uttryck för den strukturella underordning som gäller för kvinnorna i samhället i dag?

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att en medlem i en arbetslöshetskassa som inte tillhör en facklig organisation skall tillförsäkras en fullvärdig information från sin arbetslöshetskassa. I den proposition om arbetslöshetsförsäkringen m.m. som förelades riksdagen under våren 1988, och som har godkänts av riksdagen , behandlades medlemsavgifterna för s.k. enskilt anslutna medlemmar i arbetslöshetskassorna. I propositionen föreslogs att kassorna i den fasta avgiften för enskilt anslutna medlemmar skall få inkludera ett belopp som täcker skäliga merkostnader för medlemsadministrationen. Som skälig kostnad nämndes t.ex. kostnaden för den särskilda avisering om betalningsskyldighet som krävs för enskilt anslutna medlemmar. Denna nya bestämmelse träder i kraft vid kommande årsskifte. Härmed har åtgärder vidtagits i fråga om administrationen för enskilt anslutna medlemmar. Jag vill dock i detta sammanhang erinra om att varje kassamedlem som anser sig felbehandlad av sin arbetslöshetskassa kan vända sig till arbetsmarknadsstyrelsen för att söka rättelse. AMS är tillsynsmyndighet för de erkända arbetslöshetskassorna, och dessa skall följa de anvisningar som AMS meddelar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. När regeringen i våras föreslog att arbetslöshetskassornas fonder skulle skänkas bort till fackföreningsrörelsen försvann enligt mitt sätt att se möjligheterna att inom rimlig tid införa en allmän arbetslöshetsförsäkring. Jag tycker att det är viktigt att alla människor som inte vill tillhöra en facklig — Prot. 1988/89:26 organisation ändock skall ha trygga förhållanden när det gäller medlemska 17 november 1988 pet i arbetslöshetskassan. Det finns flera exempel som visar at A= Z— HH kassemedlemmar som inte är fackföreningsanslutna får en sämre service från A-kassan än fackliga medlemmar. Jag skall bara nämna ett exempel. En person missade att betala sin avgift till arbetslöshetskassan i mars, och i början av april tog han kontakt med arbetslöshetskassan och meddelade att avgiften inte var betald. A-kassan och medlemmen kom överens om att han skulle sända in sin avgift. I juni blev han arbetslös. I september fick han besked om att han inte var medlem i A-kassan och inte heller kunde få ersättning, utan att A-kassan skulle sända tillbaka den avgift som han hade betalt in. Då undrar jag: Kan inte statsrådet tänka sig att det ges en fylligare information, så att personer som har betalt sin avgift till A-kassan, om än för sent, får ett meddelande att fr.o.m. den och den dagen är de medlemmar på nytt samt ett besked om när de har rätt till ersättning, om de blir arbetslösa? Det här är faktiskt en rättighet som de borde ha. Jag är inte säker på att det räcker med det svar som jag har fått från Ingela Thalén, och jag skulle vilja veta om inte statsrådet kan tänka sig att begära att en fylligare information skall ges, så att det inte uppstår sådana här problem. Det är inte lätt att bli arbetslös och tro sig kunna få ersättning från A-kassan men inte få någon sådan.
Herr talman! Jag tycker det är rimligt att varje medlem i arbetslöshetskassan skall ha riktig information om sitt förhållande till kassan — huruvida man har betalt avgiften eller inte betalt den, vilka relationerna är och vilka skyldigheter både kassan och medlemmen har, oavsett enskild eller kollektiv anslutning. Det framgår av mitt interpellationssvar att om man har blivit felbehandlad kan man söka rättelse hos AMS.

Herr talman! Men, Ingela Thalén, vad vill då regeringen göra för att systemet skall fungera i praktiken? Det handlar ändå om människor som har kommit i en socialt ohållbar situation. Om ni nu säger att arbetslöshetskassorna skall få betalt för sina administrationskostnader, kan ni inte samtidigt erkänna att den medlem som har hamnat i en sådan här situation skall få ett besked om att han fr.o.m. en viss dag är medlem på nytt och att han skall vara medlem under ett år, innan han har rätt att kräva ersättning, om han blir arbetslös? Det är en ganska enkel men en positiv åtgärd som man borde vidta för de här människorna. Kan man inte tänka sig att ändå ”tycka” så? Det behöver inte skrivas någonting om detta; man behöver bara tycka på det här sättet.
Herr talman! Det finns inte några direkta regler för hur informationen skall lämnas. Men i de allra flesta fall — jag tror att man kan utgå från att det generellt är att se som en regel — får medlemmarna stadgar för hur kassan 17 fungerar. Av dessa stadgar framgår det vilka skyldigheter man har som medlem och vilka skyldigheter kassorna har. Jag tror att jag kan säga att därmed har vi uppfyllt de krav som Sigge Godin för fram.
Herr talman! Jag har under ett tiotal år jobbat med de här frågorna, och jag har mött alltför många människor som verkligen har känt skillnaden mellan en vanlig A-kassemedlem — inte fackligt ansluten — och de kompisar som säger att de vill vara med i facket. Vi har ju i Sverige rätt att välja härvidlag, och då skall det valet också innebära att alla behandlas lika generöst av A-kassorna och att AMS är beredd att ta hänsyn till dem som inte är fackligt anslutna. Det finns fall där man inte har gjort det, och det är beklämmande att det går till på så sätt. Jag hoppas att det nya beslutet leder till att förhållandena blir mycket bättre än vad de varit tidigare, för det här är viktiga frågor för små människor.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om regeringen avser att vidta några konkreta åtgärder för att stoppa den pågående utarmningen av Västerbottens läns inland. Västerbottens läns inland tillhör de regionalpolitiskt mest prioriterade delarna av landet. Det innebär att regeringen på en rad olika sätt har lämnat regionalpolitiskt och annat stöd för att främja utvecklingen i regionen. Sedan år 1982 har t.ex. 191 företag i de kommuner som Börje Hörnlund nämner erhållit ca 475 milj.kr. i regionalpolitiskt stöd. Detta stöd beräknas ha skapat ca 1 100 nya arbetstillfällen och medverkat till att ytterligare ett stort antal kunnat bibehållas. Regeringen har dessutom vid olika tillfällen beslutat om särskilda insatser för att stärka arbetsmarknaden och underlätta näringslivets utveckling. Med anledning av Boliden AB:s beslut om nedläggning av gruvbrytningen i Stekenjokk i Vilhelmina kommun och personalminskningen vid gruvverksamheten i Kristineberg i Lycksele kommun beslutades om åtgärder för sammanlagt 100 milj.kr. — detta för att möta de negativa konsekvenserna av nedläggningen. Bl.a. kan nämnas förstärkta resurser för arbetsmarknadspolitiska insatser, stöd till investmentbolag för att förbättra tillgången på riskkapital i inlandet, stöd till upprustning och drift av flygplatserna i Vilhelmina och Lycksele samt medel för olika utbildningsinsatser. Regeringen har senare även lämnat stöd till Boliden AB för ett antal nya gruvbrytningsprojekt i Västerbottens inland. Ten särskild proposition för cirka ett år sedan redovisade regeringen en rad förslag till åtgärder för att främja utvecklingen i norra Sveriges inland. Dessa förslag, som riksdagen sedermera ställde sig bakom, berör i högsta grad Prot. 1988/89:26 Västerbottens län. Flera av åtgärderna har också sitt ursprung i det program 17 november 1988 för utveckling av inlandet som utarbetats av just de kommuner som Börje =. a Hörnlund nämner i sin fråga. Det gäller t.ex. utvecklingsprogrammet för sågverksoch trämanufakturindustrin, programmet för intensifierat skogsbruk, olika former av decentraliserad utbildning samt åtgärder för att förstärka turistnäringen i Västerbottensfjällen. De åtgärder som jag här har redovisat har nyligen börjat genomföras och kommer därför att ge positiva effekter under de närmaste åren. Jag vill avslutningsvis också framhålla att regeringen även i fortsättningen, inom de ramar som riksdagen ställer till förfogande, kommer att positivt behandla ekonomiskt bärkraftiga projekt i Västerbottens läns inland.

Herr talman! Fru statsråd! De små inlandskommunerna i Västerbotten har, kan man säga, förlorat närmare 3 000 unga människor sedan regeringsskiftet. Kvar blir de gamla. Statsrådet nämnde i svaret det inlandsprogram som kommunerna har varit eniga om, som länsstyrelsen har ställt sig bakom, som fack och alla inblandade har ställt sig bakom. Det var ett minimiprogram för att förbättra strukturen i Västerbottens inland, men det går inte att komma ifrån att det bara är marginella delar som regeringen har tagit till sig och som man har börjat genomföra. Jag uppfattar läget i Västerbottens inland på det sättet att man där egentligen inte har råd att förlora en enda ung människa till. Tvärtom behövs det en återinflyttning. Eftersom livet inte är evigt behövs en återinflyttning för att rätta till den nuvarande ålderssammansättningen hos befolkningen i inlandet. Sedan vill jag ta fasta på de sista raderna i arbetsmarknadsministerns svar, men jag vill framhålla att riksdagen vid ett antal tillfällen ju har visat större generositet än regeringen då det gäller de regionalpolitiska anslagen. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern återkommer med mer konkreta åtgärder — det är det vi behöver.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om jag anser att det är riktigt att den som är arbetslös och i väntan på utbildning tar ett tillfälligt arbete skall ”straffas” med lägre ersättning under studietiden och om någon åtgärd med anledning av detta är att vänta från regeringens sida. Frågan är ställd mot bakgrund av att utbildningsbidragets storlek baseras på inkomsten från tidigare arbete och lönen då enligt Lennart Brunander vanligtvis är lägre i sådant tillfälligt arbete. Det är till fördel både för den enskilde kursdeltagaren och för samhället som helhet om utbildningen kan påbörjas så snart som möjligt efter det att 19 beslut om utbildning har fattats. Väntetiden för att börja en utbildning är för närvarande ca 40 dagar. Inom arbetsmarknadsverket strävar man efter att ytterligare förkorta väntetiden. Det är enligt min åsikt en bättre åtgärd för att undanröja det aktuella problemet än att ändra beräkningsreglerna för utbildningsbidraget. Någon åtgärd från regeringens sida anser jag därför inte vara nödvändig.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret, även om det var negativt. Bakgrunden till min fråga är att det inte alltid är så som arbetsmarknadsministern här säger, att det tar 40 dagar innan man får den nya utbildningen. När så är fallet är det inte något problem. Jag hade anledning att i en annan debatt här i kammaren i går säga att genomsnittet inte är särskilt intressant i det enskilda fallet. För den som får vänta ett halvår på att få den här utbildningen hjälper det inte att de flesta får den betydligt tidigare. I det fall som jag relaterade till i min fråga tog vederbörande ett tillfälligt arbete under tiden som han väntade på utbildning. Det gjorde han därför att han tyckte det var trevligare att arbeta än att stämpla, vilket han hade varit berättigad till. A-kassan besparades således utgifter för honom, och samhället tillfördes en arbetsinsats som borde vara intressant. Regeringen går ju nu ut i olika sammanhang och säger att man skall försöka stimulera människor att arbeta. Man talar t.o.m. om att höja pensionsåldern för att människor skall jobba. I det här fallet var man emellertid inte intresserad av det. Om man blir arbetslös vid en tidpunkt då en termin just har börjat men behöver denna utbildning för att få ett nytt jobb kan väntetiden bli längre. Då vore det rimligt att lönen för det arbete man hade tidigare men miste skulle vara grundläggande för den ersättning man får — inte inkomsten från det tillfälliga jobb som man haft under tre fyra månader. Är det inte rimligt, arbetsmarknadsministern, att få en ändring på den här punkten? Det är reglerna som behöver ändras — de är felaktiga.